Herr talman! Det faktum att andra ekonomier har misslyckats är inte någon anledning att underlåta att dra fram kritik mot det system som vi lever i. Marknadsekonomin driver otvivelaktigt över hela världen fram en koncentration av stora befolkningscentra. Vi måste försöka komma överens om att hitta motmedel mot detta. Beträffande bankverksamhet i glesbygdsbutiker har jag uppfattat situationen så, att det pågår en försöksverksamhet. Säkerheten för de människor som skall jobba i dessa butiker när det gäller risken att utsättas för t.ex. rån måste naturligtvis vara lika betydande som den är i banker i övrigt. I och för sig har jag naturligtvis ingenting emot att denna service byggs ut. Den kommer att etableras så småningom när försöksverksamheten har visat hur det skall gå till.
Herr talman! Den här försöksverksamheten kommer inte att pågå särskilt mycket längre. Den håller på att bli lika med noll, eftersom bankinspektionen har utfärdat sådana regler och bestämmelser för denna försöksverksamhet att den inte kan fortsätta. Den blir i så fall meningslös. Det går att ordna betryggande omständigheter också i en butik. I regel har man redan kamerabevakning och de kassaskåp och kassavalv som behövs. Om man verkligen vill behålla landsortsbutiken och stärka den, röstar man för denna reservation i dag, Bengt Hurtig. Eftersom Bengt Hurtig svävade litet grand på målet hyser jag fortfarande en förhoppning om att han skall göra det.

Herr talman! Det pågår en mycket stark och intensiv koncentration i det svenska samhället. Detta drabbar också dagligvaruhandeln. Det finns tre stora organisationer som behärskar den här delen till fulländning, nämligen Konsum, Dagab och ICA, som till stor del bestämmer vad vi skall äta och handla i det här landet. Dessutom lär det vara ett fåtal personer i dessa organisationer som bestämmer detta. Någon har också sagt att det i praktiken rör sig om tre män som bestämmer det mesta av vårt dagliga ätande och varande. Det är ganska fantastiskt. Någon har också sagt att det nog inte finns något annat land i världen där man tillåter en sådan otrolig centralisering av vardagslivet som man gör i Sverige. Denna koncentration har till följd att det inte bara blir en utarmning i våra glesbygder, utan det blir också mycket stark utarmning i våra tätorter. Det beror på att affärer av olika slag koncentreras och flyttas utanför tätorternas centra. Detta bygger i sin tur på att vi måste transportera varor och människor till de ställen där varorna finns, vilket ökar användningen av bilar, bensin och andra drivmedel, och det bidrar till att utsläppen ökar. Det är alltså många faktorer som är starkt negativa i den rådande samhällsutvecklingen som vi på alla sätt borde motverka. Därför vore det naturligt att man försöker stödja mindre butiker ute i glesbygden och inne i tätorterna genom att man lägger på någon form av miljöavgifter och lägesavgifter för de verksamheter som ligger utanför städerna — verksamheter som drar mycket stora kostnader för samhället. Men det vill man inte gärna se, eftersom man anser att denna typ av koncentration är en så viktig del av den ökade tillväxten i det svenska samhället. Att stanna kvar vid det gamla, att ha en glesbygdsbutik, att ha en fungerande service inne i tätorterna känns på något sätt som att stå stilla i utvecklingen. Den verkliga utvecklingen sker på de ställen dit man far med bil. Det är ungefär så som det ser ut i dag, vilket är mycket beklagligt på lång sikt, eftersom vår miljö förstörs i stor utsträckning och det slösas otroligt mycket pengar på detta transporterande. Det är då beklagligt att man från utskottets sida inte vill vara med om att utveckla ett stödsystem som faktiskt kan bidra till att skapa en mycket bättre service i såväl tätorter som glesbygdsområden. Det är inte bara gamla som drabbas av detta, utan även i hög grad barnfamiljer och kvinnor. Med det här systemet tvingas man ofta att ha två bilar för att kunna klara denna hantering. Det ser vi i miljöpartiet som utomordentligt onödigt. Därför vill jag yrka bifall till de reservationer som är fogade till detta betänkande och som miljöpartiet står bakom.

Herr talman! Carl Frick och jag har mycket olika uppfattningar om hur detaljhandeln skall se ut. Vi har tidigare fört debatter om detta. Det är alldeles omöjligt för mig att förstå hur man kan föreslå att det skall läggas avgifter på vissa affärer och ges samhällsstöd till andra. Då uppstår ju den mest illojala konkurrenssituation som man kan tänka sig. Det är fjärran från ett liberalt parti att kunna stödja ett sådant förslag. Jag tycker att det är helt otänkbart. Vad beror det på att vi har fått varuhus som ligger ute på landet, långt ifrån stadskärnan? Jo, det beror naturligtvis på trafiksituationen inne i städerna. I stad efter stad är city och området närmast omkring, där de största affärscentrerna finns, avstängda för bilar. Vi vet att 80 26 av dagligvarorna fraktas hem per bil. Hur skall man kunna gå och handla utan att ha bilen med sig för att transportera hem sina varor? Man åker självfallet till ett varuhus där man kan parkera bilen och göra sina stora inköp av varor som kan läggas direkt i bilen. Carl Frick sade att gamla människor drabbas genom att varuhus anläggs utanför stadskärnan. Gamla människor drabbas verkligen av att trafikkärnan stängs av från bilar. Man borde kunna ha en annan trafiksituation i städer. Jag menar inte att det skall vara fritt fram, men det system som i dag råder, där man är tvungen att göra långa omvägar för att komma i närheten av affärer — i synnerhet om man är gammal och har rörelsehinder — alstrar verkligen avgaser och försämrar miljön. Jag tycker att det finns anledning till nytänkande här. Men det är inte de externt liggande varuhusens fel att de ligger där de ligger. Den mångfald som dessa varuhus erbjuder skall vi vara rädda om, eftersom vi vet att många kunder vill åka dit och handla.

Herr talman! Det är visst och sant att Gudrun Norberg och jag har olika uppfattningar om kostnadsneutralitet och konkurrens. När man beräknar kostnader tar man inte med alla kostnader — vissa kostnader anses i praktiken vara obefintliga. Det måste vi också komma till rätta med i det svenska samhället. Att smutsa ned luft, vatten och mark är i princip gratis. Om man tog med alla dessa kostnader och lät bilismen och andra trafikmedel betala sina totala samhällskostnader, skulle denna konkurrenssi tuation se helt annorlunda ut. Men det är inte bara de allvarligaste felen i vårt sätt att tänka som måste rättas till. All denna nedsmutsning måste faktiskt hanteras på något sätt. I riksdagen arbetar vi i olika utskott. Just nu behandlas ett betänkande från näringsutskottet. Men vi i miljöpartiet har även väckt motioner som behandlas av trafikutskottet och som har med dessa problem att göra. De handlar om olika sätt att ordna kollektivtrafik i städernas kärnor där människor bor. Vi föreslår t.ex. olika typer av servicelinjer. I t.ex. Hökarängen har man med mycket stor framgång byggt ut ett system med servicelinjer, där gamla och unga mycket lätt från sina bostadsområden kan komma till affärer och annat. Det är en metod som man också kan utveckla till fromma för de gamla och de yngre som bor inne i stadskärnan. Då skulle dessa butiker kunna behållas. Det gäller att tänka litet grand utanför gränserna för det utskott som behandlar frågan.
Herr talman! Det gör det visst. Att man får betala när man smutsar ner miljön är riktigt. Vi i folkpartiet har i många, många år — långt innan miljöpartiet hade kommit in i riksdagen, och knappt var påtänkt ens — drivit frågan om miljöavgifter. De miljöavgifterna kommer nu att införas. Det är dock inte varuhus, småbutiker o.d. som skall betala dessa avgifter. Vi skall inte lägga avgifter på varuhus som råkar ligga på ett ställe som någon politiker tycker är olämpligt och sedan ge stöd till andra affärer som råkar ligga på något annat ställe som andra politiker tycker är lämpligt. Politikerstyrning vänder vi oss emot i alla avseenden. Jag har nu lånat ut bladet från SPK, men jag vill åberopa det igen. Vi har fått rätt ifrån den myndigheten där man nu säger att det förekommer alldeles för mycket klåfingrighet från politikernas sida.
Herr talman! Det kan också vara en sorts negativ klåfingrighet att inte ta hänsyn till de verkliga samhällskostnaderna. Så länge man inte gör det får man aldrig en rättvis bild. Jag kan inte se att det är mindre klåfingrigt att ge tusan i viktiga samhällskostnader. Man måste se till att man fördelar kostnaderna i samhället på ett sätt som gör att man inte otillbörligt gynnar stora koncentrationer utanför städerna som långsiktigt är nedsmutsande i stället för att se till att hjälpa den närservice som vi är i behov av i vårt dagliga liv.

Herr talman! Det är inte så länge sedan vi behandlade samma ärende som detta betänkande handlar om. Under de månader som har förflutit sedan dess har det inte hänt så mycket, förutom att kanske ytterligare ett antal butiker har hunnit läggas ner. En del utredningar har också gjorts, men det har inte kommit några förslag till konkreta åtgärder. De krav som jag framförde i den förra debatten kvarstår därför. Det har skett en kraftig minskning av antalet butiker i vårt land. Sedan år 1960 har det försvunnit ungefär 20 000 butiker, och utvecklingen fortsätter. Enbart inom ICA räknar man med att nettominskningen har varit ca 120-150 butiker per år. Det är framför allt butiker på glesbygden som slås ut, där det inte heller sker några nyetableringar eller väldigt få sådana. Förr fanns det flera butiker i bygden, och då var inte förlusten lika stor när någon lades ner. I dag är situationen oftast sådan att det är den sista butiken som försvinner. Då är det betydligt allvarligare. I dag finns många äldre butiksinnehavare, som kommer att sluta inom den närmaste tiden. Butikerna är också i behov av stora investeringar. Därtill kommer nya pålagor. Den senaste i raden är avgiften för livsmedelskontroll. Avgifterna skall betalas av den enskilde företagaren. En lanthandlare som har mindre än fyra anställda får t.ex. betala 1 500 kr. per år. Det kanske kan tyckas vara en liten summa. Om man har en hård ekonomi dessförinnan kan det här dock vara droppen som får bägaren att rinna över. Sammantaget gör detta att det är svårt att få företagare att satsa på just lanthandel. De stora kedjorna är inte intresserade av att investera i den här typen av butiker, eftersom lönsamheten är så pass liten. Det kommer således att behövas ett samhälleligt stöd till lanthandlarna även i framtiden. Det kommer att krävas ett större stöd än i dag. Medlen tas ifrån de s.k. länsanslagen, som i många fall är alltför små. De måste därför också ökas. Lanthandeln behövs på landsbygden i hela vårt land. Vi måste ge dem förutsättningar, så att de får en möjlighet att klara sig. Vi får återkomma till denna fråga i den regionalpolitiska debatten. Under den avslutande landsbygdskampanjen och under olika landsbygdsriksdagar har det gång på gång slagits fast att det är väsentligt att ha tillgång till en kommersiell service på landsbygden. Här utgör butiken den viktigaste delen, som förutom att tillhandahålla varor också är en socialt sammanhållande länk i bygden. För att få en väl fungerande service på landsbygden tror jag att det är viktigt att vi har butiker som drar till sig olika verksamheter, som t.ex. bank, post, apotek, turistinformation m.m. På ett sådant sätt kan lanthandeln få ett bredare underlag för sin verksamhet, samtidigt som befolkningen får nära till viktig service. Vi föreslår därför från centern, liksom förra året, att det tillsätts en utredning som tar ett samlat grepp i denna fråga. Det finns utredningar som har sett på dessa frågor var för sig, men det finns ingen som har tagit det totala greppet över utvecklingen. Det här brådskar, eftersom utslagning av butiker förekommer både på landsbygden och i storstädernas ytterområden. Det är därför väsentligt att man nu tar tag i dessa viktiga frågor och kommer med konkreta förslag till åtgärder. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. När det gäller åtgärder för ökad närservice kan varje kommun genom den fysiska planeringen motverka en för stark butikskoncentration. Kommunerna kan genom nuvarande lagstiftning också upprätta planer på var handeln får bedrivas i kommunen, liksom man upprättar planer för var bostäderna skall finnas, var industrierna skall placeras osv. Vi kan också upprätta varuförsörjningsplaner för kommunerna. Jag tycker dock inte att det skall utgå statligt stöd till butiker i tätorter. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. Det är väsentligt att man på glesbygden kan tillhandahålla bankservice i butik för befolkningen. Samtidigt är det också ett viktigt komplement för butiksägaren. Det får inte bli för byråkratiskt för butiksägarna att ta hand om denna service. Bankinspektionen får inte ålägga dem så hårda krav att det blir näst intill omöjligt att ha bankservice i en butik. De krav som bankinspektionen nu har ställt upp är alltför långtgående, och de går längre än vad som är motiverat från säkerhetssynpunkt. Man har mera pekat på abstrakta risker än på konkreta. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall också till reservation nr 6.

Herr talman! Innehållet i detta betänkande och de reservationer som finns fogade till det känner vi igen från en debatt ganska nyligen här i kammaren. Det finns dock en ny fråga med den här gången. Två av reservationerna berör centerns motion, i vilken man begär en utredning om åtgärder för dagligvaruhandelns utveckling. Utskottet har yrkat avslag på motionen. Avslagsyrkandet stöds också av reservation nr 1, som är undertecknad av moderaterna och folkpartiet. Motionen stöds däremot i reservation nr 2 av centern och miljöpartiet, och man tillstyrker en utredning. Detta visar väl litet grand hur olika uppfattningarna är i dessa frågor. Vi är alla överens om att det är viktigt att dagligvaruhandeln utvecklas. Det behövs en förnyelse. Vi är också överens om att det finns flera organ som följer verksamheten och som gör nytta i sammanhanget, men vi har väl litet nyansskillnader när det gäller hur stor den nyttan är. Folkpartiet och moderaterna vill ha mindre inblandning av myndigheter, och centern och miljöpartiet vill ha mer. Gudrun Norberg talar vackert om konsumenten som skall bestämma för att det skall komma fram nya affärsidéer och för att det skall bli fri konkurrens. Detta är en bild som inte stämmer med verkligheten, Gudrun Norberg. De svaga konsumenterna — pensionärerna, ensamstående föräldrar och alla de som inte har tillgång till tid och bil — ställs utanför med folkpartiets politik när det gäller butiksetableringar. De små butikerna i stadsdelarna och på glesbygden skulle inte klara sig om vi hade en helt fri etablering, där kommunerna inte ett dugg behövde bry sig om hur dagligvaruplaneringen skall se ut. Då skulle dessa grupper inte få någonting. Jag vet inte om Gudrun Norberg har brytt sig om att sätta sig in i hur kostnaderna på de ställen där kommunerna struntat i varuplanering — det gör man i vissa kommuner — ser ut för hemtjänsten, som får åka och handla åt dem som har rätt till hemtjänst. Det är mycket viktigt att man har en planering och att samhället går in och i någon mån styr utvecklingen. Gudrun Norberg hade vidare ett nyhetsbrev från SPK, som styrker att konkurrensen ibland sätts ur spel genom politikers klåfingrighet. Jag är mycket väl medveten om att vissa politiker på vissa orter ibland kan vara för klåfingriga när det gäller etableringar. Men det finns också, som jag sade, exempel på motsatsen. Det finns kommuner som har släppt verksamheten helt fri. Där poppar det upp s.k. lådbutiker, som inte följer några som helst regler och som man när det börjar ställas krav kanske slår igen utan att bry sig om att kunderna står utan service. I betänkandet redovisas dels det arbete som pågår i dessa frågor, dels det arbete som nyligen avslutats. Utskottet finner inte att en ny utredning skulle tillföra någon ny kunskap. Inte heller vi tycker att det finns anledning till någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida i detta skede. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Reservationerna 3, 4 och 5 handlar om åtgärder för ökad närservice. Även i denna fråga finns i betänkandet redovisning av pågående arbete i utredningar och regeringskansli. Något som skulle ändra utskottets uppfattning sedan i december har inte framkommit, varför jag yrkar avslag på de reservationerna. Också frågan om bankservice i butik fanns med i diskussionen i september. Jag vill påminna om att det som vi talar om är bankinspektionens åsikter om insättning av pengar i butiker. Nu säger Gudrun Norberg att verksamheten håller på att dö ut. Det är inte så, utan det pågår diskussioner mellan banker, detaljhandel och de handelsanställda om hur man skall utveckla projekt avseende bankverksamhet i butik. Jag tror att det finns all anledning för oss att följa den verksamheten och se hur den kommer att utvecklas. Det finns också annan teknisk utveckling på bankområdet som är intressant, inte minst ur glesbygdssynpunkt. I reservation 7 behandlas en fråga som kommit upp i år, nämligen förslaget i vpk:s motion om ett förbud mot franchising. Den har bl.a. följts upp av miljöpartiet, som har instämt i reservationen. Som framhålls i betänkandet har den utredning som gjordes 1987 remissbehandlats, och den bereds nu i regeringskansliet. Remissbehandlingen av den har verkligen tagit tid. Under sommaren 1990, alltså om ett par månader, kommer regeringen att redovisa sina överväganden. Man kan redan nu säga att det inte kommer att föreslås något förbud. Inte heller utskottet tycker att franchising skall förbjudas, men understryker att det är viktigt att reglerna är sådana att verksamheten bedrivs på ett för samtliga intressenter tillfredsställande sätt. Eftersom frågan för närvarande bereds i regeringen finns det i dag inget skäl till att riksdagen skulle göra något uttalande i ämnet. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till näringsutskottets förslag i betänkandet nr 36.

Herr talman! Inga-Britt Johansson menade väl inte riktigt vad hon sade när hon framhöll att varuhusetableringar drabbar ensamstående och pensionärer, som inte har tid. Det är förstås fel. De har kanske mer tid än många andra. Det finns många kategorier som har större svårigheter att göra sina inköp under de ordinarie butikstiderna. Det var dock inte affärstiderna som vi nu skulle prata om. Jag tror faktiskt inte att SPK i sitt nyhetsbrev tar upp några enstaka klåfingrigheter, som Inga-Britt Johansson uttryckte det, från politiker som underlag för ett uttalande till konkurrenskommittén. Jag har kanske litet större förtroende för SPK än Inga-Britt Johansson, men det är säkerligen så att man har undersökt detta mycket noga och har sett att möjligheterna till kontroll och styrning utnyttjas i alldeles för hög grad. Om Inga-Britt Johansson framhärdar, kom mer jag att anföra exempel som är mycket flagranta, men jag skall i varje fall inte göra det i detta inlägg. Vad gäller bank i butik säger Inga-Britt Johansson att det bara är insättningarna som drabbas, men det är inte så. Om man inte har full bankservice med insättning, uttag osv., är sådan verksamhet meningslös, och det är detta som bankinspektionen nu sätter stopp för. Att en bank bara lämnar rådgivning i en butik är ju inte detsamma som att ha bank i butik, och då är det ju även självklart att verksamheten upphör. Också jag vet att det pågår diskussioner, men de har mycket små utsikter att komma någon vart. Det hjälper inte att man följer dem från vare sig regeringens eller riksdagens sida, för det blir inte någon bankverksamhet och inte heller något servicestöd för landsortsbutikerna bara genom diskussioner. De måste också faktiskt få leda till någonting. Den försöksverksamhet som pågick har tyvärr avstannat sedan bankinspektionens förhållningsorder kom. Jag ställde tidigare en fråga till dåvarande finansministern om detta, och han visade sig då fullständigt oförstående till vad det innebär för butiken och för banken. Han var bara inställd på att ställa krav på fullt bankvärdig lokal med all tillhörande utrustning. Då har man inget sinne för vad detta betyder för upprätthållande av servicen ute på landsbygden. Vad man syftar till är att få till stånd fullvärdiga banklokaler på landsbygden, men de kommer inte till stånd. I stället blir det stor risk för att också landsortsbutikerna kommer att försvinna.
Herr talman! Vi är överens om behovet av utveckling och förnyelse av dagligvaruhandeln, säger Inga-Britt Johansson. Det är vi kanske, men det sägs inte så mycket om de åtgärder som krävs för att klara detta. Förvisso har det gjorts utredningar, som jag sade i mitt tidigare anförande, om olika avsnitt. Vi har också pekat på en del av det som sker, bl.a. på den utslagning av butiker som äger rum, men man föreslår inga åtgärder. Vi vill ha en utredning som tar ett samlat grepp över hur man skall komma till rätta med problemen för de olika kategorierna. Vi behöver en butiksservice i vårt land också i fortsättningen, och jag vill därför att en sådan här utredning lägger fram förslag till regeringen om åtgärder för att klara detta. När det gäller bank i butik håller jag med Gudrun Norberg om att vi måste ha hela ”paketet”, både insättning och uttag. Jag menar att bankinspektionen har gått alltför långt i sina krav. Den kräver t.ex. särskilda rum, särskild personal, dataanläggningar osv., och det klarar inga lanthandlare av. Med mera rimliga krav på lanthandeln skulle den kunna åstadkomma en bankservice i butik. De krav som ställs är inte motiverade av säkerhetsskäl. Det har inte begåtts fler rån i de här aktuella butikerna än vad som förekommer i vanliga fall. Det finns också mycket litet pengar i den bankverksamhet som affärerna bedriver. Kraven går alltså mycket längre än vad som är motiverat av säkerhetsskäl.

Herr talman! Jag talade om äldre och ensamstående utan bil, Gudrun Norberg. Jag är ledsen om jag uttryckte mig så suddigt att det lät som om jag sade ”utan tid”. Det var inte så jag menade, och då kommer saken i ett annat läge. När det gäller bank i butik säger ni från folkpartiet och centern att hela ”paketet” måste tillhandahållas, för utan insättningar blir det ingen verksamhet. Roland Larsson fyller på med att det handlar om så litet insättningspengar att det inte har någon betydelse. Detta går inte ihop. Anledningen till att man har ställt upp krav är bl.a. den rånrisk som finns. Jag vill påpeka att inte minst tidningen Köpmannen och även ICA-Nytt under senare tid har skrivit om att rånen mot butikerna nu ökar även utanför storstadsområdena. Det tyder ju på att bankinspektionen har gjort en riktig bedömning i den frågan. Jag är övertygad om att om bankerna vill ge den här servicen ute i glesbygden, så kommer de också att kunna komma överens med handeln och de handelsanställda om hur denna verksamhet skall gå till, och då kommer den att fortsätta.

Herr talman! När jag sade att det inte finns så mycket pengar när det gäller bankservice ute i butiker, så menade jag att om man jämför med bankerna inne i samhällena, är det givetvis mindre omsättning. Men det finns ju pengar i affärernas dagskassor, som ibland kan vara betydande. Det är ingen större fara med att man har de pengarna i kassorna, när man också har en bankkassa. För säkerheten spelar det ingen större roll. Det har ju heller inte förekommit några rån så att man kan påvisa att det har varit någon större risk. Inga-Britt Johansson säger sedan att bankerna kan ge den här servicen om man vill. Och jag tror att bankerna vill ge denna service, men inte till vilket pris som helst. Skall man kosta på allt det här som bankinspektionen föreslår, då tror jag att man backar, för då blir det för dyrt i förhållande till den omsättning som det här rör sig om. Men för affären och för den enskilda människan på landsbygden är den här servicen mycket viktig.
Herr talman! Nu tycker jag verkligen att Inga-Britt Johansson får förklara sig litet. Hon säger att om bankerna vill, vilket hon tvivlar på, så skall man kunna komma överens med butikerna om att fortsätta den här verksamheten. Men när man inte får fortsätta verksamheten därför att bankinspektionens regler sätter stopp för vissa viktiga delar i den här verksamheten, menar då Inga-Britt Johansson att bankerna skall kringgå bankinspektionens regler och komma överens? Eller menar Inga-Britt Johansson någonting helt annat, nämligen att bankerna skall sätta upp separata filialer i närheten av landsortsbutiken? Säg det i så fall! Sådana filialer tror jag inte kommer till stånd, för det tror jag inte att bankerna vill. Det ställs så enorma krav för att man skall få sätta upp en banklokal i full skala, så det gör man inte ute på landsbygden. Den enklare servicen, med bank i butik, vet jag att bankerna vill hålla på med. Men man kan inte bara komma överens med butiksägaren om denna service, utan man måste faktiskt följa bankinspektionens regler. Är det inte så Inga-Britt Johansson också menar? Eller menar Inga-Britt Johansson att vi skall kunna gå förbi dem?
Herr talman! Jag menar att om bankerna vill, så kan de inom ramen för nuvarande bestämmelser, utfärdade av bankinspektionen, bedriva bankverksamhet i butik, med undantag för att de inte får ha någon insättningsverksamhet.
Herr talman! Vilken verksamhet kan bankerna bedriva i butiken? Det är rådgivningsverksamhet — att lämna litet papper och ge råd. Det kallar inte jag bankverksamhet, och det kallar inte heller bankerna det — och inte kunderna.
Herr talman! Jag vill bara instämma i vad Gudrun Norberg sade. Skall det vara någon mening med den här servicen, så måste det vara insättning och uttagning. Det kan också ske med rimlig säkerhet. Men som det är nu kan man inte stå till tjänst med det, utan det är bara rådgivning som man får ägna sig åt enligt de instruktioner som bankinspektionen har gett ut. Jag tycker därför att vi måste ändra på dessa regler, så att man kan ge den här bankservicen i butikerna.
Herr talman! Begränsningarna gäller insättningen. Det finns ingenting som förbjuder banker att skicka ut folk för att diskutera lån eller annat i butiken. Den strid som har förekommit med bankinspektionen gäller alltså insättningsverksamheten. Butikerna vill också kunna föra in sina kassor på bankkontot samma dag, i stället för att göra en omväg.
Herr talman! Jag tycker att det framgår tydligt att det enbart är rådgivningsverksamhet som kan förekomma — att diskutera lån, att diskutera vilken service och vilka erbjudanden banken kan ha om man åker in till banken i staden och uträttar sina ärenden där. Det är den servicen man kan ha ute i landsortsbutiken, och det är inte tillräckligt för kunderna, det kallar inte jag bankverksamhet — och det är alltså det vi tvistar om.
Herr talman! Kan då Gudrun Norberg räkna upp för mig vad det är för andra saker som man inte får lov att göra — utom att sätta in pengar — och som banker normalt gör?
Herr talman! Man vill självfallet kunna sätta in pengar, ta ut pengar och diskutera olika saker med banken. Detta ingår som något naturligt i en bank verksamhet, och tar man bort vissa viktiga delar, då är det inte längre bankverksamhet utan en rådgivningsverksamhet.
Herr talman! Det här är min absolut sista replik — annars kan vi fortsätta hur länge som helst. Gudrun Norberg! Man har begränsat en enda punkt i bankernas service, resten kan göras.
Herr talman! Denna viktiga punkt har gjort att den här försöksverksamheten i det närmaste har upphört och inte är intressant längre för vare sig banker eller kunder.

Herr talman! I debatten om studiestöd förra året citerade jag ett uttalande som statsminister Ingvar Carlsson hade gjort i tidningen Vi. Rubriken löd: Vi har inte lyckats med skolan. Uttalandet handlade om den sociala snedrekryteringen till våra universitet och högskolor. Trots att vi försökt, måste vi vara självkritiska och erkänna ett misslyckande, sade statsministern för ett år sedan. Förutom bristande studietradition och påverkan i hemmet har de stora studieskulderna avskräckt ungdomar från arbetarhem mer än ungdomar från andra hem att studera vid högskolan, sade statsministern också. Vad har då hänt under det år som har gått sedan dess? Har det blivit bättre? Har ungdomarna från de grupper som statsministern talade om blivit mer studiebenägna? Knappast, snarare tvärtom. Debatten om skuldsättningen har under det gångna året varit mycket intensiv. Allt fler studerande som siktar på yrken där lönen inte är särskilt hög har kommit underfund med att de riskerar att aldrig bli skuldfria. Trots att ungdomarna under hela sitt yrkesverksamma liv tvingas betala en avgift om 4 96, en ”studieskatt”, kommer de att ha kvarstående studieskulder vid sextiofem års ålder. Men då avskrivs studieskulderna. Detta förhållande måste givetvis vara deprimerande för den som drabbas, och det måste självfallet avskräcka många unga människor från att studera. Dessutom åsamkas statskassan stora kostnader genom avskrivningarna och räntesubventionerna under tiden i fråga. Situationen försämras nu ytterligare på grund av det nya skatteförslaget. Räntan, som tidigare var 5,6 26 på studielån, har höjts och kommer att höjas ytterligare — förmodligen ändå upp till 8-9 960. Hela lånesituationen är otillfredsställande. Vi moderater menar att åtgärder bör vidtagas. Vi föreslår att riksdagen uttalar sig för en översyn av studiemedelssystemet omgående. Även om detta inte har varit i kraft mer än drygt ett år ser vi redan nu konsekvenserna härav. Framför allt har dessa, som jag sade tidigare, uppmärksammats av de studerande själva. Vi förordar alltså en översyn av studiemedelssystemet. Vi måste ju komma till rätta med problemen kring skuldsättningen. Det andra stora problemet som gjort att diskussionens vågor har gått höga är inkomstprövningen, det s.k. fribeloppet. Vi moderater föreslog redan i samband med studiemedelsutredningen att prövning av rätten till studiemedel mot egen inkomst inte skulle förekomma. Vi har upprepat det förslaget under riksdagsbehandlingen. Dessutom har vi velat höja fribeloppet successivt för att slutligen få avskaffa detta. Men vi har inte fått gehör för denna vår framställning. När systemet för första gången skulle prövas under 1989 visade det sig att alla våra farhågor skulle besannas — och, tyvärr, mer än vi själva hade kunnat ana. De studerande som arbetade under sina ferier och på sin fritid kom redan vid månadsskiftet juli-augusti underfund med att de slog i fribeloppstaket. Vad blev då följden av detta? Jo, många drabbades av marginaleffekter på 80-85 26, och i vissa extrema fall på över 100 76, när skatt, barnomsorgsavgifter och reducerat studiebidrag slog fullt ut. De som ville arbeta för att nedbringa sina studieskulder och även de som behövde jobba för att skaffa sig praktik för sina fortsatta studier kände sig tvingade att sluta arbeta, eftersom nästan hela inkomsten försvann. Även arbetsgivarna drabbades. De semestervikarier som så väl behövs för att man skall kunna garantera en vettig service eller produktion slutade mitt i sommaren. Oron hos arbetsgivarna, både offentliga och privata, är stor inför den kommande sommaren. I en situation av arbetskraftsbrist är det här speciellt allvarligt. Detta är självfallet orimligt. Låt myndiga människor själva få bestämma över sin fritid! Låt dem arbeta och förtjäna pengar i den utsträckning som de själva kan och vill utan att bli av med sina studiebidrag, under förutsättning att de sköter sina studier på ett tillfredsställande sätt! Den massiva opinion som uppstått har lyckligtvis påverkat utskottsmajoriteten. Man har således gått ifrån regeringens förslag och höjt fribeloppet med 6 000 kr. Det är bra att oppositionspartierna och opinionen har lyckats med detta. Jag beklagar dock att det var folkpartiet som förhindrade en uppgörelse på högre nivå, som enligt min uppfattning var inom räckhåll. Folkpartiet har ju tidigare uttalat sig för fribeloppets avskaffande. Är det månne bindningen till socialdemokraterna och skatteuppgörelsen som hämmar det sunda förnuftet? Vi moderater vidhåller i reservation nr 9 att fribeloppet måste avskaffas för heltidsstuderande. Vi är övertygade om att utvecklingen på detta område måste och också kommer att gå i den riktning som vi önskar. I betänkandet redovisas ett antal förslag. Jag skall inte upprepa alla. De flesta är dessutom kända sedan tidigare. Men det finns ett förslag, och det har varit aktuellt även under tidigare år, som förtjänar att omnämnas. Det gäller bidraget till gymnasiestuderande utomlands. Tidigare har vi föreslagit att dessa studerande skall få behålla studiebidraget under sin tid utomlands. Jag har i debatter här i kammaren redogjort för de orimliga konsekvenserna i det avseendet. Vi har utvidgat vårt förslag i år. Vi tycker nämligen att dessa elever även skall få inackorderingstillägg. Jag vet att CSN har drivit denna fråga under en lång tid. Förhoppningsvis kommer man att fortsätta att göra det. Men det är synd att så många familjer skall behöva drabbas medan frågan förhalas här i kammaren i väntan på ett beslut i frågan. Vuxenstudiestödet tas också upp i detta betänkande. Vi har, som vanligt, lagt fram en del förslag om prutningar och omfördelningar inom ramen för vuxenstudiestödet. Som vanligt tycker vi att de stora stöd som i första hand riktas till facken skall tas bort eller åtminstone kraftigt reduceras. Vi tycker också att stödet till vuxna arbetslösa skall reduceras. Under ett antal år har ju de pengarna inte behövts genom att arbetskraftssituationen har gjort stödet helt överflödigt. Såvitt jag förstår — enligt uppgifter från CSN — är det aktuellt att det här stödet skall försvinna. Vi vill dock få bort det här stödet redan nu, eftersom vi anser att pengarna kan användas på ett bättre sätt. T.ex. kunde man ytterligare utöka stödet till särskild vuxenutbildning. När det gäller propositionen i fråga är det ganska unikt att det belopp som CSN föreslår har plussats på med ett antal hundra miljoner av regeringen. Vi vill utöka summan med ytterligare 70 miljoner. Anledningen är helt enkelt att det är väldigt många som ansöker om särskilt vuxenstudiestöd. På grund av de stora ändringar som sker på arbetsmarknaden är det nödvändigt att satsa på vuxenstudiestödet och på vuxenutbildning framför allt inom den kommunala vuxenutbildningen. Som CSN redovisar är det endast hälften av de sökande som har fått det här stödet. Slutligen några ord om CSN-kortet. I och för sig är vi eniga i utskottet på den punkten. Regeringens förslag om ett borttagande av CSN-kortet har inte vunnit gehör i utskottet. I stället föreslår vi att CSN-kortet skall vara kvar. Jag och många andra har under många år krävt att kortet skall kunna utnyttjas inte bara på SJ utan också när det gäller andra trafikmedel. Det vore mycket tillfredsställande. I utskottets skrivning säger vi att CSN skall få i uppdrag att förhandla med flygoch båtbolag och länstrafikbolag förutom med SJ för att kunna vidga användningen av detta stöd till alla trafikområden. För mig, som är från ett glesbygdslän, där SJ har ringa eller nästan ingen trafik, känns detta mycket tillfredsställande. Om jag skall summera det som jag och moderaterna ser som positivt, kan jag säga att det är att ett steg på vägen trots allt har tagits för att få bort fribeloppet, att gränsen har höjts, vilket gör att färre drabbas, att CSN-kortet blir kvar och utformas så att även de som bäst behöver det, kanske i glesbygdslänen, får ta del av det. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer där Gullan Lindblad står som första namn.

Herr talman! Vi har i dag den årliga debatten om studiestödet. Folkpartiet kan i och med det beslut som kammaren kommer att fatta konstatera, att vi har fått gehör för några av de krav som varit viktiga för oss: CSN-kortet blir kvar, reduktionsreglerna ändras, fribeloppet höjs något liksom anslaget till studerandehälsovården. Det nya studiemedelssystemet har varit i kraft ett år. Från folkpartiets sida är vi övertygade om att detta på ett betydligt bättre sätt än det tidigare möjliggör för de studerande att bedriva heltidsstudier utan att behöva arbeta bredvid för att finansiera sitt uppehälle. Beslutet att ändra studistödet innebar att bidragsdelen höjdes kraftigt. Därmed flyttades subventionen från återbetalningen till bevillningen och gjordes klart synlig för den enskilde. Samtidigt beslutades att låneräntan skulle uppgå till hälften av upplåningsräntan plus ett mindre tillägg för administrationskostnader. Flera remissinstanser uttryckte oro för att räntan skulle bli för hög. Föredragande statsrådet sade dock: ”I det fall systemet skulle råka i mera allvarlig obalans under längre tid bör det enligt min mening vara självklart att vidta åtgärder för att komma till rätta med denna. En sådan åtgärd är en justering av räntan.” Det finns röster som talar för att det redan nu skall tillsättas en ny studiemedelsutredning. Folkpartiet anser att det är mycket angeläget att följa hur låntagarnas skulder utvecklas, för att korrigerande åtgärder, enligt vad som sades i propositionen, skall kunna vidtagas om skuldutvecklingen blir en annan än vad riksdagen tidigare har förutsatt. Det är angeläget att åtgärder snabbt kan vidtas om situationen visar sig vara alarmerande, särskilt med hänsyn till de negativa effekter en hög skuldsättning får för rekryteringen till högskolestudier. Skattereformen, som riksdagen skall behandla senare i vår, kommer att få betydelse för uppräkningen av studieskulderna. Samtidigt får vi inte glömma bort de positiva effekter som skattereformen kommer att få för dem som väljer att gå igenom en högskoleutbildning. Nu kommer det löna sig bättre att arbeta, löna sig bättre att skaffa sig en längre utbildning. Studenter som väljer att arbeta vid sidan om studierna får också en skattesänkning. CSN följer också fortlöpande utvecklingen och avser att i nästa anslagsframställning återkomma med en djupare analys av studiemedelsreformens effekter. Folkpartiet välkomnar verkligen utskottets förslag att dels förändra reduktionsreglerna, dels höja fribeloppet. Dessa förändringar kommer att, tillsammans med skattereformen, innebära att studenterna får bättre möjlighet att extraknäcka vid sidan av studierna. Inom många verksamheter i vårt samhälle, som vård, omsorg, industri och handel, är studenternas arbetsinsatser oerhört väsentliga. De är beredda att arbeta under tider då andra vill vara lediga. Dessutom är möjligheter till arbete också viktigt för studierna. Genom kontakterna med arbetslivet ökar motivationen för fortsatta studier. Att CSN-kortet kommer att finnas kvar är värdefullt. I januari kritiserade vi regeringen för att budgeten var för svag. Vi efterlyste fler besparingar. Samtidigt var vi inte beredda att stödja den enda reella besparing regeringen föreslog — slopandet av statsbidraget till CSN-kortet. Vi tror att CSN-kortet är en god investering för framtiden. Om kostnaden för resan mellan studieorten och hemmet är rimlig blir det lättare för ungdomar från glesbygd att studera. Genom rabatten kommer ungdomar att vänja sig att använda det miljövänliga alternativet tåg. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera några reservationer. I reservation 14 följer vi upp motion §f549, i vilken bl.a. begärs att de elever som följer undervisningen vid Skillebyholmsskolan skall bli berättigade till statliga studiemedel. En liknande motion väcktes förra året och avslogs därför att skolan inte står under statlig tillsyn. Skillebyholmsskolan har redan 1987 ansökt om att ställas under statlig tillsyn, men så har ännu icke skett. Enligt vad som erfarits väntar UHÄ på yttrande från lantbruksuniversitetet, varför UHÄ inte kunnat yttra sig till regeringen. Majoriteten i utskottet säger att det måste ankomma på regeringen att efter ansökan från utbildningsanordnaren pröva förutsättningarna för att utbildningen skall ställas under statlig tillsyn. Man kan väl ändå begära att få svar inom rimlig tid från regeringen, men något svar har inte givits i detta fall. I reservation 17 kommenterar vi en motion som också väcktes förra året men som då uppenbarligen fick ett felaktigt svar. Det är Sf523 angående den studiesociala administrationen. En hel del har gjorts på detta område, men det finns bevisligen mer att göra. Vi menar att det finns goda möjligheter att gå vidare för att effektivisera stora delar av den statliga administrationen, bl.a. inom den studiesociala sektorn, genom samordning av de administrativa system som finns för antagning till högskolan resp. studiedokumentation. En samordning av studiemedelshanteringen ger betydande besparingar, rationellare hantering och förbättrad service för de studerande. Herr talman! Under en följd av år har vi från folkpartiets sida ansett att den kollektiva ansökningen om internatbidrag för pensionärsorganisationer skall upphöra, men majoriteten framhärdar. Det som från början skulle vara en försöksperiod om två år har förlängts år efter år. I det betänkande som behandlas i dag anser utskottet att förlängningen bör göras därför att regeringen äntligen insett att det behövs en översyn av vuxenstudiestöden. Det har folkpartiet länge krävt, så det beslutet stöder vi gärna. Men vi vidhåller vår uppfattning att det pågående försöket med kollektiv ansökan för pensionärsorganisationerna skall upphöra och att medlen istället skall gå till människor i arbetsaktiv ålder. Vi förutsätter att pensionärerna får ersättning för sina studier från annat håll, t.ex. genom studieförbunden. Vi anser däremot att den kollektiva ansökan, som i dag gäller för löntagarorganisationerna, också skall erbjudas LRF, Sveriges fiskares riksförbund och Småföretagens riksorganisation. Detta bör ges regeringen till känna. Vad vuxenstudiestödet beträffar har folkpartiet tidigare föreslagit att reglerna skulle ses över för att skapa större rättvisa mellan skilda grupper av sökande och för att fler skulle kunna få tillgång till studiestöd. Vi förutsätter att man i den nu beslutade översynen också inkluderar en konsekvensanalys av hur rekryteringen av kvinnor påverkas. Till sist, herr talman, vill jag något kommentera det som jag bl.a. i min inledning sade var positivt, nämligen att fribeloppet höjs något med nuvarande förslag. Vi säger i ett särskilt yttrande att vi anser att CSN bör utreda vilka ekonomiska och övriga konsekvenser ett avskaffande av fribeloppsregeln skulle få. Vi hoppas att CSN gör den utredningen inom ramen för det uppföljningsarbete som pågår och att man återkommer i nästa anslagsframställning med resultatet. Hans Dau kritiserade att folkpartiet stjälpte moderaternas förslag. Alla partier gör olika prioriteringar. Folkpartiet håller fast vid att inkomstgränsen bör tas bort, men vi anser också att man kanske måste utreda kostnadskonsekvenserna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som bär folkpartinamn och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Centerpartiet har i år tre kommittémotioner inom området studiestöd och studiesociala frågor. När man går igenom betänkandet finner man att två av dessa motioner har blivit tillstyrkta eller tillgodosedda genom skrivningar. Det är sällan man kan notera ett så bra utfall av det arbete vi utför under allmänna motionstiden. Den ena punkt som vi har nått framgång på gäller CSN-kortet. Vi föreslog att de pengar som behövs för att kortet skulle kunna bibehållas skulle anslås. I utskottet har vi enats om skrivningar som innebär att kretsen av tänkbara trafikföretag som kan få del av dessa pengar nu vidgas. Det är naturligtvis positivt att man på det här sättet kan få in fler grupper som får möjlighet att utnyttja reserabatterna. Vi har nu vänt på problematiken så att det blir CSN som får återkomma och äska pengar för rabatterna. Det betyder förmodligen inte att summan blir mindre än den summa vi ursprungligen diskuterade. Den andra punkt som vi har haft framgång på gäller studerandehälsovården. Vi kan konstatera att vi har velat ha mer pengar till detta i avvaktan på ett slutgiltigt besked rörande den översyn som pågår av studerandehälsovården och kårobligatoriet. Det skulle vara mycket beklagligt om man genom missriktad sparsamhet tvingade fram en neddragning av denna verksamhet under åren för att man inte klarar sig fram till dess vi får ett definitivt ställningstagande till vem som skall vara huvudman för verksamheten. Vi är glada över att vi på den punkten har fått majoritet för att anslå ytterligare medel till studerandehälsovården. Däremot syns ingen avgörande sinnesförändring hos socialdemokraterna när det gäller vårt förslag till studielön, trots att verkligheten på allt fler punkter ger oss rätt vad gäller svårigheterna att fortsätta med dagens studiemedelsmodell. När riksdagen våren 1988 beslutade om en rad förändringar i studiemedelssystemet, innebar det dels att vi höjde totalbeloppet till 170 9o av basbeloppet, dels att bidragsdelen knöts till basbeloppet och fastställdes till 50 20 av detsamma. Förbättringarna på tilldelningssidan finansierades genom skärpta återbetalningsregler och en ny konstruktion för uppräkning av låneskulden. För statsbudgeten innebar det att man gjorde subventionen synlig genom att enbart redovisa den renodlade subventionen. När vi behandlade studiemedelsförändringarna 1988 ställde vi från centerpartiets sida upp fyra övergripande mål, som vi ansåg skulle ligga till grund för ett reformerat studiemedelssystem. Det första var att skuldbördan efter studietiden kraftigt måste lättas. Detta är enligt alla undersökningar den viktigaste åtgärden för att trygga rekryteringen till högre studier och minska den sociala snedrekryteringen. Vi hade som andra punkt att studiemedlen skall ge drägliga levnadsförhållanden under studietiden. Totalbeloppet skulle höjas till en sådan nivå att en rimlig levnadsstandard garanterades under studietiden. Den punkten infriades till stor del av beslutet. Den tredje punkten var att systemet skall konstrueras så att subventionen i systemet lyfts fram. Merparten av subventionen skall läggas på en stor bidragsdel. Även den punkten kan man säga infriades genom förändringarna. Däremot kan man kanske inte säga att förändringarna innebär att det fjärde målet, att studiemedelssystemet skall skapa så litet byråkrati som möjligt och vara enkelt och överskådligt för den enskilde, uppnåddes. Det har snarare blivit svårare för den enskilde studerande att bedöma hur mycket pengar man har att röra sig med. Framför allt har det blivit svårare att be döma när man är klar med sin återbetalning och skulden är slutbetald. Som vi ser det försökte man rätta till vissa skevheter, men man löste egentligen inte huvudproblemet, dvs. skuldbördan. Även med det nya beloppet kommer en normalutbildning på tre år att ge studieskulder på ca 120 000 kr. För den som har en längre högskoleutbildning kan skuldbördan hamna någonstans uppåt 150 000 och t.o.m. över 200000 kr. Detta förhållande, i kombination med det nya inkomstrelaterade återbetalningssystemet och det sätt på vilket skulden årligen räknas upp, kommer som vi ser det att skapa stora problem för många studiemedelstagare. Störst problem får de grupper som har lång utbildningstid och förhållandevis låg inkomst. Flera av dessa grupper återfinns i dag inom den offentliga sektorn, t.ex. bibliotekarier, socionomer, präster samt vissa personalgrupper inom vårdoch skolområdet. De kommer att få se sin studieskuld växa under kanske 20-30 år, trots att de årligen amorterar 4 90 av sin inkomst. Vissa studiemedelstagare kommer aldrig att kunna återbetala sin skuld. Riksdagens majoritet har, som vi ser det, konstruerat en skuldfälla för den som har en studieskuld som är större än ingångslönen och där lönen utvecklas långsammare än skulduppräkningen. Det tycker vi är en uppenbart orimlig effekt av modellens konstruktion. Det visar med all tydlighet vilken betydelse det samlade skuldbeloppet har i systemet. Effekter av det här slaget stimulerar minsann inte fler att söka till högre studier och det minskar framför allt inte den sociala snedrekryteringen. Vi hörde tidigare representanter för moderaterna och folkpartiet säga att man inser svagheten i denna modell. När vi från centerns sida i utredningssammanhang försökte ta upp de här frågorna, var man inte speciellt orolig för den här utvecklingen. Vi framhöll att den här modellen är mycket känslig för störningar i samhällsekonomin, dvs. om vi får en uppgång av räntan eller andra förändringar. Vi försökte i utredningsarbetet, fram till dess beslutet fattades här i riksdagen, att väcka ett större intresse kring dessa frågor för att få konsekvensen av den valda modellen mer belyst just när det gäller situationer med en kraftig ränteuppgång, som vi för närvarande har haft. Hans Dau sade att när vi nu får en ränta på 7-8 70 innebär det att ganska många kan råka in i skuldfällan. Det skulle vara djupt olyckligt, som vi ser det från centerns sida. Ett annat exempel på att man, som vi tycker, inte fäster tillräckligt stor vikt vid skuldbördan är att riksdagens majoritet i sitt beslut i december 1989 om kompensation som en följd av skatteomläggningen valde att lägga kompensationen på lånedelen. Man inser inte att låneproblemet byggs på. Det hade varit rimligare att lägga kompensationen på bidragsdelen om den skulle vara en kompensation för skatteomläggningen. Vi har närmare redovisat detta i reservation 7. I den nya modellen som man konstruerade valde man också att behålla fribeloppsreglerna efter vissa justeringar. Nu justeras dessa regler på nytt i utskottet. Det är som vi ser det till det bättre, även om vi helt vill avskaffa fribeloppsreglerna i och med att vi önskar en helt annan modell av studiemedelssystem. Under det senaste året har vi hört många studerande som inte riktigt kan förstå ett system, som innebär att man straffas för att man vill arbeta och för att man försöker hålla nere sin egen studieskuld. Det tycker jag borde tala än mer för att detta regelverk måste bort ur systemet. Sammantaget kan man säga att det studiemedelssystem som vi har sedan den 1 januari 1989 genom sin konstruktion med bidragsregler, fribeloppsbestämmelser och bostadsstöd är ett för den studerande svåröverskådligt system med kraftiga marginaleffekter. Även återbetalningsreglerna är, som jag sade förut, svåröverblickbara för den studerande. Den kritik som börjar komma efter ett år är vi inte speciellt förvånade över, inte heller över att det ställs krav på en ny översyn. Vi kunde från centerns sida redan då detta diskuterades under utredningsskedet konstatera att dessa problem skulle komma; det var bara en tidsfråga. Den modell som vi från centerns sida förordar är en studielönemodell. Vi menar att vi skulle kunna få ett bättre studiefinansieringssystem om vi införde en beskattad studielön. I vår modell skulle den studerande erhålla en lön på 100 96 av basbeloppet. Lönen skulle kompletteras med ett statsgaranterat lån på upp till 80 20 av basbeloppet. Genom att studielönen blir en beskattningsbar inkomst kan alltså fribeloppsreglerna avskaffas. Den studerande får därigenom rätt till avdrag för litteraturkostnader och andra materialkostnader, vilka i dag är betungande på vissa utbildningar. På det här sättet kan man också utjämna vissa kostnader mellan olika utbildningar och olika studerandegrupper. Vår modell skulle väsentligt minska studieskulderna, vilket gör det möjligt att kombinera detta med ett inkomstrelaterat återbetalningssystem. Den modell som gäller för uppräknat studiestöd skulle också kunna användas med vårt förslag, kanske med vissa modifieringar. Genom koppling till skattesystemet och slopande av fribeloppsreglerna blir ju alltså marginaleffekten av systemet inte större än vad den blir för motsvarande inkomster i samhället i övrigt. En studielön öppnar ju också möjligheten att inordna de studerande i grundtrygghetssystemen, och man behöver inte göra några krångliga särlösningar t.ex. vid sjukdom. Kostnaderna för en studielön enligt vår modell jämfört med dagens studiemedelssystem är, som vi bedömer det, svåra att exakt beräkna beroende på att systemet skall verka under en mycket lång tid. Vi anser det dock helt klart att en studielönemodell på sikt ger lägre samhällskostnader. Behovet av avskrivningar på skulder minskar ju och räntesubventionen blir lägre för samhällets del, eftersom den totala låneskulden är betydligt mindre. Till det skall då läggas de samhällsvinster som uppstår genom att fler skaffar sig en längre utbildning och genom att effektiviteten i studiemedelssystemet höjs. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 4, 7, 10, 18 och 19.
Herr talman! Det är ju intressant att höra att analysen av systemet är densamma hos Rune Backlund och mig. Tyvärr kunde centern i utskottet inte ställa upp på att man skulle göra en översyn av detta. Man tycker väl att man har ett så bra system själv. Jag vet inte om centern har räknat på det här. Jag har roat mig med att titta litet på vad centerns förslag skulle innebära. Enligt min uppfattning är det ett gigantiskt överförande av pengar främst till kommunerna, och mindre till de studerande. Vi förutsätter att en studerande jobbar två till tre månader på sina ferier och tjänar 20 000 kr. Om vi fördubblar studiebidragen, som centern vill göra, från 15 000 till 30 000 kr. och om vi räknar med den 30 procentiga skatt som man föreslår i den skatteutredning som nu har resulterat i en proposition, skulle den kommunala skatten bli 9 000 kr. Det innebär att av höjningen med 15 000 kr. går 9 000 till kommunerna och 6 000 till den studerande. Om man utnyttjar både bidrag och lån och räknar bort skatten skulle man i centerns förslag få 45 000 kr. att leva på. I nuvarande system har man 51 000 kr. Det här innebär ju inte, herr talman, som ni säkert förstår, att jag försvarar det nuvarande systemet. Jag tycker ju att det behövs en översyn. Men jag tycker att ni i centern genom att räkna litet själva skulle inse att inte heller ert förslag skulle vara tillfredsställande. Därför borde vi kunna få en enighet och majoritet i kammaren åtminstone nästa år för att verkligen göra en översyn, om inte CSN kommer med något annat förslag. Det är väl otänkbart att man gör det med tanke på den korta tid som har gått sedan riksdagen införde det här systemet.
Herr talman! Jag vill säga till Hans Dau att vi inte har motsatt oss en ny översyn. I de diskussioner vi har haft i arbetet inför det här utskottsbetänkandet har jag ju sagt att vi är beredda att delta i ett sådant översynsarbete. Men eftersom det icke gick att skapa någon total majoritet i utskottet för att göra en sådan beställning ansåg vi fortfarande att vi borde hålla fast vid den princip som vi har valt. Hans Dau gör en del räkneexempel. När man gör sådana här räkneexempel skall man kanske utgå från vad resp. parti har för syn på skattesystem o.d. Vi har i våra förslag utgått från att vi också skall göra en del andra modifieringar av skattesystemet som påverkar det här. När det gäller kostnadsdelen vill jag påstå att hur man än vrider och vänder på det måste man, för att skapa ett enkelt system som ger mindre låneskulder, i ett första skede tillföra mer pengar. Det måste även moderaterna göra om man vill komma till rätta med själva låneskulden. Vi har varit ute efter att dels förbättra den totala situationen, dels göra ett enkelt system som inte kräver en mängd svåröverblickbara beräkningar och andra konstruktioner. Då är det enklast att ansluta till någonting som redan är väl etablerat. Det är i så fall inom ramen för skattesystemet. Men man kan tänka sig olika konstruktioner med något högre grundbelopp som räknas av innan man når den beskattningsbara delen. Det är sådana tankegångar man kan föra in i detta. Då får man inte de resultat som Hans Dau fick med sina beräkningar. Vi har sagt att vi inte betraktar vårt förslag som fullgånget. Det krävs modifiering och synpunkter. Det viktigaste är, och det framförde vi också i utredningsarbetet inför beslutet, att vi ville ha den här modellen prövad och ordentligt utredd. Det lyckades vi inte skapa någon majoritet för i utredningsarbetet, vare sig hos socialdemokraterna eller något annat parti. När den här frågan kom på tal sade man att det inte var aktuellt. Det beklagar vi i dag. Det hade varit bra att få den här modellen utredd. Det hade varit lät tare att växla över i ett nytt system än att behöva börja på ny kula med en ny förutsättningslös utredning.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Rune Backlund inte är så självsäker på den här punkten. Det är glädjande. Då kanske vi för nästa års behandling av det här kan komma överens om att det behövs en förutsättningslös översyn.
Herr talman! Som jag tidigare konstaterade är väl frågan hur långt man behöver gå när det gäller det förutsättningslösa. Man har flera gånger tittat på några olika modeller. Det är beklagligt att man inte fullt ut fullföljde det uppdrag som fanns att utreda flera modeller när man gjorde det förra utredningsarbetet. Om man kan åstadkomma en enighet över alla partier om att starta ett nytt utredningsarbete, kanske man inte behöver gå ända till botten i det utredningsarbetet. Det finns ganska mycket dokumenterat. Det viktiga är alltså att utveckla fler modeller. Det ställer vi gärna upp på från centerns sida. Och vi tycker att vår modell är värd att pröva i det utredningsarbetet.

Herr talman! Urvalet till högre studier sker tidigt och på flera nivåer. Det första urvalet sker när man väljer föräldrar. Om det finns en studietradition i familjen ökar förutsättningarna för att barnen kommer att genomgå högre studier. Föräldraekonomin har också betydelse för studievalet — först det val som sker i gymnasiet. Högskoleutbildningen är sedan en ytterligare sortering. Därför kommer merparten av dem som studerar vid dagens högskola från socialt och kulturellt starka grupper. Det är en bred politisk målsättning att bredda rekryteringen till högskolan. Det är nödvändigt av många skäl. Vi behöver knappast gå in på de skälen. Vi är ganska överens om dem. Av de undersökningar som gjorts om hinder för rekrytering till högskolan, är det väl belagt att människor från miljöer där studievana saknas i större utsträckning än andra avskräcks från högre studier och stor skuldsättning. Om man jämför inställningen till skuldsättning mellan män och kvinnor visar det sig att kvinnor är mindre benägna än män att skuldsätta sig för att studera. Studiefinansieringen har alltså en oerhört viktig betydelse för att bredda rekryteringen till högskolan. Jag säger inte att det är det enda som har betydelse, men det har stor betydelse. Det studiefinansieringssystem som nu är gällande har bara verkat i tre terminer. Utskottsmajoriteten, bestående av folkpartiet och socialdemokraterna, menar att det är för kort tid för att man skall kunna dra några slutsatser om systemet fungerar eller inte.

Miljöpartiet är också av den uppfattningen. Vpk och miljöpartiet stod utanför utredningen, miljöpartiet av förklarliga skäl, eftersom det inte då var ett riksdagsparti. Vi är fyra partier och vi har också fyra varierande uppfattningar om hur ett nytt system skall se ut. Från vpk:s sida har vi i stort sett ända från 50-talets första studiefinansieringsutredning framfört krav om ett studielönesystem. Men även om vi har den grunduppfattningen, är vi beredda att förutsättningslöst diskutera nya former för studiefinansiering, om detta skulle vara en framkomlig väg att uppnå en förändring av dagens system, som vi alla kan se inte motsvarar de behov som finns. Vi menar, precis som moderaterna, centern och miljöpartiet, att det behövs en ny utredning med helt andra direktiv än den senaste utredningen hade. Framför allt menar vi att det behövs utförliga analyser av samhällets faktiska kostnader för ett annat studiefinansieringssystem, byggt på bidrag i stället för lån. En grov beräkning av omedelbara utgifter på statsbudgeten, om dagens studiemedel helt skulle gå ut som bidrag, visar att det skulle handla om 3 å 4 miljarder kronor per år. Kostnaden beror givetvis på hur man räknar, vilka antaganden man gör om den ekonomiska utvecklingen, inflationen, realräntan och reallöneutvecklingen. Mitt exempel är beräknat efter en inflation på 7 Jo, vilket verkar troligt de närmaste åren, en reallönetillväxt på 2 70 och en produktivitetsökning på 196. Men den beräkningen av utgiftsökningen tar inte hänsyn till de förluster som staten kommer att göra på det nuvarande systemet, på grund av att många aldrig kommer att hinna betala av dagens studielån före sextiofemårsdagen, då de avskrivs. Det är då fråga om en icke beslutad subvention på återbetalningssidan, och hur stor den är finns det i dag inga beräkningar om. Jag yrkar bifall till reservation 5 och till reservation 2, som handlar om gymnasieelevernas studieekonomi, vilken också har stor betydelse för det senare urvalet till högskolan. Reservation 7, som vi har gemensamt med centerpartiet, handlar om kompensationen för skatteomläggningen åren 1990-1991. Vi tycker att det är orimligt att den största delen av kompensationen — jag har för mjg att det rör sig om 70 Yo — går på lånedelen. Inga andra grupper får låna till kompensationen för skatteomläggningen. Studenterna har ju knappast möjlighet att kompensera sig genom sänkta marginalskatter. Så jag yrkar bifall också till reservation 7. Vpk menar också att barntillägget behöver återinföras, i avvaktan på de förslag inom det familjepolitiska området som regeringen och utskottsmajoriteten alltid hänvisat till vid avslagen på våra krav om barntillägg. Vi är inte oense om principen, och det har jag sagt flera gånger förut, att man inte skall behöva låna pengar till sina barns försörjning, men studenterna anser själva att studiemedlen är otillräckliga om man har barn, och det gäller främst den stora gruppen ensamstående studerande kvinnor. Då menar vi att det är bättre att möjligheten finns att få låna extra. Jag yrkar bifall till reservation 11 och även bifall till reservation 22, vilken är en begäran om införande av statligt huvudmannaskap för studerandehälsovården. Herr talman! Det brukar vara så att i frågor där vi är helt överens i riksdagen blir det ingen större diskussion, även om frågorna både är angelägna och viktiga. Det är synd ibland, för på så sätt brukar de inte heller uppmärksammas i massmedia. Lyckligtvis blev vi emellertid nu överens om i utskottet att CSN även framdeles skall ta upp förhandlingar om rabatterade resor för studerande. Vi har också utvidgat uppdraget till att nu även gälla förhandlingar med andra trafikföretag än SJ. Det är vår förhoppning att detta kommer att leda till att studerande på orter utan järnväg också kommer att få del av rabattsystemet. Vpk har också fått gehör för kravet om högre fribeloppsgränser för att de studerande skall kunna arbeta på sommarferierna utan att straffas med mindre bidrag, och vi har fått majoritet för att reduceringen vid överskridandet av fribeloppsgränserna sker proportionellt mellan bidrag och lån. Det ger då de studerande möjlighet att minska sina lån. Men vpk delar inte den moderata och folkpartistiska uppfattningen att inkomstgränserna bör avskaffas på sikt. Vi menar att det finns en fara i det, för då kan man lätt hänvisa de studerande till att detta kan vara ett sätt att finansiera studierna och att då samhällets bidrag inte blir lika nödvändigt. Därför vill vi ha kvar en inkomstprövning, men frågan är alltså på vilken nivå den skall ligga för att studenterna skall ha en rimlig möjlighet att jobba på sommaren. Vi tycker att det beslut som kammaren förhoppningsvis kommer att fatta om en stund när det gäller fribeloppsgränserna är en bra nivå tills vidare. Ytterligare en positiv sak i betänkandet är att utskottet vill anslå 400 000 kr. utöver regeringens förslag till studerandehälsovården. I dessa delar, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Tidigare var det ofta så att överklassen och medelklassen hade möjlighet att studera. Fattiga prästsöner studerade dock ofta redan för 100 år sedan och mer. Men under 1990-talet har möjligheten till utbildning alltmer blivit var mans egendom. Detta har skett dels genom att terminsavgifter i s.k. högre skolor försvunnit i det allmänna skolväsendet och att böcker blivit gratis upp till studenten, dels genom skolmat, inackorderingsbidrag, fria resor till skolan osv. Dock vet vi alla att det finns brister när det gäller såväl skolböcker och material som skollokaler och att det tidvis också råder brist på utbildade lärare. Men det skall jag inte beröra i dagens debatt. Vi måste ändå se på den positiva utveckling som har skett. Men trots att möjligheterna finns har det visat sig att det sociala arvet uppmuntrar barn ur vissa samhällsklasser att läsa och studera vidare, medan det sker ett negativt val från arbetarklassen. Detta är naturligtvis inte enbart relaterat till inkomsten. Det är mera så att barn till föräldrar som har studerat på högre nivå lättare väljer en teoretisk gymnasielinje plus högre studier. Miljöpartiet anser att allmänheten i Sverige fortfarande har en syn på studier som något ”fint” och förmer. Det skulle jag önska att vi kunde tvätta bort och mera se studier och utbildning som något praktiskt, dvs. en tillgång för människan själv och samhället. I mitt eget hemlän Dalarna är utbildningsnivån ganska låg. Det har visat sig att det gäller särskilt kvinnorna i glesbygden. Dalarna har alltså en lägre utbildningsnivå än genomsnittet i Sverige. Vuxenstudier har här haft en enorm betydelse, t.ex. Grundvux. Jag tycker att det är mycket positivt att man har anslagit ett ökat bidrag till detta i årets finansplan. Bidraget behöver ökas ytterligare. Det finns fortfarande grupper som har en alldeles för låg utbildningsnivå för att klara sig bra i det svenska samhället, som ju är ganska komplicerat. Kvinnorna har en ännu lägre utbildningsnivå. Miljöpartiet vill alltså uppmuntra människor till studier — ungdomsstudier, vuxenstudier och vidarestudier, glesbygdsstuderande och distansstudier osv. För att ytterligare hjälpa människor att våga ta steget att studera och som kanske inte har det s.k. sociala arvet att göra detta, anser vi att man skall utreda möjligheterna till en studielön. Många partier är överens om att det behövs. Vi behöver tänka oss att människor skall kunna studera utan att behöva belasta hela sitt vuxenliv med skulder som skall betalas tillbaka. Det handlar ju om den ålder i livet då man arbetar men dessutom har bildat familj, skaffat sig bostad och ytterligare måst belasta skuldbördan. Det är mycket tyngande. Många drar sig då för att börja studera av det skälet. Som tidigare har betonats är det inte det enda skälet, men det är en starkt bidragande orsak. Höjningen av studielånen på grund av skattereformen anser vi i miljöpartiet borde helt ha legat på bidragsdelen. Jag tycker att det är helt fftämmande att man försöker kompensera någon för en skattereform genom att öka skuldbelastningen. Det är allvarligt. Som skäl anförs att studenterna senare kommer att få höga löner. Men det vet vi inte mycket om. Här drabbas återigen kvinnorna som ofta väljer att studera ämnen som ger arbeten med lägre löner. De är hemma och får barn som hindrar dem i den vidare karriären osv. Naturligtvis tycker jag inte att det bara är ett hinder att få barn, men om man resonerar strängt karriäristiskt och ekonomiskt är det ändå så. Studenternas kompensation för skattereformen är den tvivelaktiga förmånen att tvingas ta högre lån. Vpk har framfört ett förslag om barntillägg. Vi i miljöpartiet anser att det måste lösas på något annat sätt. Vi vet inte om det skall ske inom det sociala området eller inte. Men vare sig det är en ensamstående man eller kvinna med barn, skall de dessutom få högre lön för att de har det extra arbetet med att ha barn och därmed svårare att klara studierna på annat sätt. Problemet med finansieringen av småbarnsföräldrarnas studier måste lösas på något sätt. Lån är naturligtvis en möjlighet. Men jag tycker inte att det är den bästa finansieringen. Vi i miljöpartiet är mycket glada för det positiva bemötande som många motioner från skilda partier har fått och som har fått en lösning. Som har nämnts förut har fribeloppet höjts. Miljöpartiet har också förordat ett högre eller ett helt fritt fribelopp. Men jag tycker att det som har gjorts är så posi tivt att miljöpartiet har avstått från att reservera sig. Vi kan återkomma till detta under en annan motionsperiod om det är befogat. Det är positivt med de fria resorna. Jag anser att de har en stor social effekt, bl.a. för glesbygdsbarn men även för andra som bor i en annan stad. Att börja studera, flytta och bryta all kontakt med vänner och familj, som man ofta gör, kan vara svårt om man inte har råd att åka hem över helgen. Jag tycker också att det är positivt att studerandehälsovården har fått ett ökat anslag. Det är visserligen inte så mycket, men det motsvarar ändå det krav som vi har framfört. Jag yrkar bifall till alla reservationer som miljöpartiet står för ensamt eller tillsammans med andra.

Herr talman! Den här debatten gäller, som framgått av tidigare talare, studiestöden och dess administration. Jag tänker uppehålla mig vid studiehjälp, studiemedel och vissa gemensamma studiesociala åtgärder, medan Arne Mellqvist senare redovisar utskottsmajoritetens syn på vuxenstudiestöden. Studiehjälpen till gymnasieelever i åldern 16—20 år är en mycket viktig del av samhällets totala stöd till barn och ungdomar. Det handlar om drygt 2 miljarder kronor som fördelas på generellt studiebidrag, inkomstprövat extra tillägg, inackorderingstillägg och fria resor. CSN har regeringens uppdrag att inför nästa 3-årsbudget göra en djupare analys av studiehjälpens olika delar och dess effekter. Därför föreslås inga förändringar nu utöver sedvanlig beloppsuppräkning. Studiehjälpen berörs i två reservationer. Först gäller det utökade möjligheter till studiehjälp vid studier utomlands. Utskottet har tidigare förklarat sig positivt till detta men har av samhällekonomiska skäl måst avstyrka. Tillläggas kan att frågan ryms i pågående översyn. Därefter gäller det vpk-reservationen om ny utredning om bättre villkor för gymnasieelever. Minst tre utredningar pågår som har betydelse i sammanhanget. I första hand CSN:s utvärdering, men också översynen av vuxnas studiefinansiering kommer in i bilden, i alla fall beträffande folkhögskoleeleverna. Föräldrars underhållsskyldighet är också föremål för översyn — vissa förslag har nyss lämnats. Målsättningen sedan länge är att ungdomar skall kunna lämna gymnasieskolan utan skuldsättning. Detta är oerhört viktigt ur rekryteringssynpunkt både inför gymnasiestudierna och inför påföljande högskolestudier. Stor enighet råder om studiehjälpens betydelse. Utskottsmajoriteten bedömer det inte som nödvändigt med ytterligare utredning utöver den som redan pågår. Ett nytt studiemedelssystem infördes från den 1 januari 1989. Då höjdes bidragsdelen kraftigt, och återbetalningssystemet blev inkomstrelaterat. Så gott som all subvention finns nu i studiebidraget som uppgår till 1 696 kr. per månad. Till detta kan man låna upp till 4 062 kr. per månad. De mål som sattes upp för det nya systemet antogs i total enighet. De skadar inte att upprepas: Studiemedelssystemet är ett av instrumenten för att förverkliga samhällets utbildningspolitiska mål. Det skall vara generellt. Systemet skall vara neu tralt till olika utbildningar. Vidare bör det bereda faktiska möjligheter till studier för så breda grupper i samhället som möjligt. Studiemedlen bör medverka till att studierna kan bedrivas effektivt, dvs. vara tilltaget så att det ger reella möjligheter till heltidsstudier. Systemet bör stå i samklang med den allmänna fördelningspolitiken. Slutligen skall det vara enkelt och lättöverskådligt, så att de framtida ekonomiska konsekvenserna både för individ och samhälle framstår som överblickbara. Detta var då målen, och dem antog vi i enighet. Sedan över till metoderna för att nå målen. En stor majoritet bestämde nivån på studiemedlen — endast vpk avvek från denna nivå. Beträffande bidragets storlek krävde vpk och centern höjningar. Övriga partier var överens om bidragets storlek. Återbetalningssystemets grundläggande konstruktion accepterade alla utom vpk. Beräkningar visade att skulderna skulle komma att återbetalas snabbare än i det gamla systemet. Därför är det något förvånande att t.ex. moderaterna redan nu vill ha en utredning om ett helt nytt system. Om det är skuldsättningen man vill åtgärda, går det utmärkt inom ramen för det nuvarande systemet. Att redan nu förkasta ett system som vi under stor enighet nyligen infört är faktiskt litet märkligt. När vi behandlade frågan i utskottet hade ingen ännu börjat återbetala enligt de nya reglerna. Den första återbetalningen skedde den 30 mars i år. Men det är klart — har man varit med i den studiesociala debatten sedan 1976 borde ingenting överraska. Moderaterna har en sällsam historia. När de satt i regering ströps all vidare utredning. Det var t.o.m. för dyrt att utreda. Så fort de stod utanför regeringsansvar ville de omgående höja totalbeloppet. Det hade behövt höjas redan i slutet på 70-talet, men regeringarna då tyckte att det kostade för mycket. Sedan var moderaterna med i regeringen igen, och då var det inte tal om några höjningar. I stället skärptes meritkraven och det antal terminer man kunde få uppbära studiemedel, dvs. en total indragning av 300 miljoner. En annan egendomlighet är att moderaterna då förespråkade ett rent lånesystem. Flera gånger föreslog man att bidragsdelen skulle avskaffas. Skuldsättningen var alltså inget problem. Så nog har jag väl ändå rätt att vara något förvånad över de stora orden om den framtida skuldsättningen? Med detta har jag inte sagt att frågan är oviktig. Tvärtom följs det nya systemet med största uppmärksamhet t.ex. i vad gäller bidragsdelens rekryteringseffekt samt skuldernas utveckling. Utskottet anser det vara för tidigt att dra sådana slutsatser om effekterna av det nya systemet att man redan nu bestämmer sig för att utreda en övergång till ett annat system. Intresset för det nya systemet var mycket stort, och vi märkte genast en kraftig ökning av antalet ansökningar. Det tycker jag kan vara ett gott betyg till att börja med. Beträffande resonemangen om studielön skulle jag enkelt kunna hänvisa till tidigare debatter och till kostnaderna. Vpk:s system kostar enligt vpk:s egna uppskattningar fullt utbyggt 4 miljarder kronor, och centerns kostar 1,5 miljarder kronor. Miljöpartiets förslag är kanske litet oprecist, så det är för närvarande svårt att kostnadsberäkna. Men kanske skall jag ändå ge några kommentarer även i övrigt när det gäller studielön. Centerförslaget skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från gällande system förutom just att det kostar mera och givetvis då också är mer förmånligt för de studerande. Någon finansiering har emellertid inte anvisats. Sedan kan man kanske tycka att det är intressant att lyssna till den replikväxling som har skett mellan moderaterna och centern, och jag kan nog förstå varför vi inte fick några lösningar på de studerandes problem under de år då de borgerliga partierna gemensamt hade ansvaret. Vpk:s friår leder till oklarheter, något som jag påpekade redan förra året. Man vet inte förrän i efterhand om det är bidrag eller lån man har, och den prövningen sker dessutom samtidigt som man står i begrepp att söka stöd för fortsatta studier. Syftet är säkert gott, och det kostar som sagt en del pengar. Även i detta fall är jag litet förvånad över att ingen som förespråkar studielön är det minsta orolig för t.ex. krav på ökad studietakt, val av studier, osv. Eftersom studiestödssystemen skall stå i samklang med den allmänna fördelningspolitiken, kan det ju tänkas att de förvärvsarbetande kommer att ställa krav på inskränkningar, t.ex. när det gäller vilka utbildningar som skall anses som samhällsnyttiga. Jag tycker inte att man helt skall nonchalera sådana risker. Sedan tillkommer ju riskerna för att man gör ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Inte heller detta har av någon berörts med någon som helst oro. Frågan om studielön har utretts, men det var länge sedan — 1977 — och förslaget förkastades då av remissinstanserna. Studenterna själva har haft en mycket varierande inställning. Med ett par års mellanrum är man för resp. emot. Jag tycker inte att vi nu skall ägna vår kraft åt att utreda nya system. Vi bör i stället göra det gällande systemet så bra som möjligt. Och den dag man anser att det finns samhällsekonomiskt utrymme för nya satsningar, går det utmärkt att t.ex. höja bidragsdelen och på det sättet minska skuldsättningen. Det som har diskuterats mest i det nya systemet har varit inkomstprövningsreglerna och då särskilt det faktum att reduktionen sker först på bidragsdelen. Med de regler som gäller i dag kan en studerande — om vi räknar ihop bidrag, lån och tillåten förvärvsinkomst, som alltså inte påverkar bidraget eller lånet — för sitt uppehälle ha disponibla medel motsvarande 10 000 kr. i månadsinkomst för årets 12 månader. Och det är egentligen inte så väldigt dåligt. När det sedan gäller det faktum att reduktionen sker först på bidragsdelen, vill jag säga att det är ganska logiskt, eftersom subventionerna flyttades just till bidragsdelen. Det är alltså subventionerna som minskar när man själv har egna inkomster. Det hade varit bra med en djupare analys av effekterna av dessa regler. Det är troligen så att det behövs kombinerade åtgärder för att få bort alla marginaleffekter. Ja, alla marginaleffekter kan man inte få bort i ett inkomstprövat system, men man kan i alla fall mildra marginaleffekterna. För att komma till rätta med vissa marginaleffekter föreslår utskottet att fribeloppet höjs något och att reduktionen sker proportionellt på bidrag och lån i fortsättningen. På det sättet uppnår man ett annat mål som också är viktigt, nämligen att studenterna kan minska sin skuldsättning vid förvärvsarbete. Att helt avskaffa inkomstprövningen är av såväl kostnadssom rättviseskäl inte aktuellt. Ett avskaffande av inkomstprövningen kostar drygt 500 miljoner per år i ökat utflöde av studiebidrag. Det är i huvudsak fråga om bidrag till sådana studerande som i dag studerar på deltid och finansierar sina studier på annat sätt än genom studiemedel. Moderaternas förslag om att avskaffa prövningen för heltidsstuderande innebär en ökad kontroll av närvaro och studietakt. Svårigheter föreligger också när det gäller att definiera heltidsstudier. Är det avsikten att bedriva heltidsstudier som avses, eller är det genomförda heltidsstudier? Detta kräver nya kontrollsystem och troligen en mängd återkrav. Man kan inte göra det så enkelt för sig att man säger att myndiga människor själva skall bestämma över sin fritid, att vi ju faktiskt har regler om studietakt, osv. Under hela första året prövar vi nämligen inte studietakten, utan man har en generell rätt till studiemedel när man har fått en utbildningsplats. Den enda prövning som sker är prövningen mot den egna inkomsten. Det moderata förslaget som det ser ut i dag leder enligt min bedömning till nya kontrollsystem och troligen en mängd återkrav. Då var förra årets förslag om successivt avskaffande av inkomstprövningen enklare rent administrativt sett. Men det kostade också en hel del pengar. När det gäller övriga reservationer har ingenting förändrats sedan föregående debatt. Jag hänvisar därför till motiveringarna i betänkandet. Till sist, herr talman, några ord om CSN-kortet. Regeringen föreslog inte några medel för upphandling av reserabatter för studerande med hänvisning till att SJ, på grund av att studenterna har haft förmånliga villkor, kraftigt har ökat sin resandemängd och att det borde ankomma på SJ själv att konstruera sina rabattsystem. Utskottet, som har haft att behandla väldigt många motioner i denna fråga och har fått ta emot ett flertal uppvaktningar, föreslår att regeringen bemyndigar CSN att förhandla med SJ och andra trafikföretag om möjliga reserabatter. Det har pågått förhandlingar med andra trafikföretag, och det är bra att det nu sätts på pränt så att det finns med när det gäller t.ex. fördelning av medel. Regeringen får sedan återkomma med begäran om medel på tillläggsbudget. Hans Dau tyckte att det var roligt att få se socialdemokraterna göra en helomvändning. Välkommen i den gemenskapen, Hans Dau! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Först något om Lena Öhrsviks historieskrivning. Det finns nog historia som man kan dra fram litet varstans. Vad vi vet har socialdemokraterna på detta område genomfört utredningar som har begravts och aldrig över huvud taget har varit värda att lägga fram till riksdagen. Det har också funnits annat. Det tog lång tid innan regeringen efter regeringsskiftet 1982 över huvud taget tog i frågan. Jag menar att vi nog alla har historier som vi kan diskutera, och det är därför inte lönt att ta upp detta. Lena Öhrsvik sade att många accepterade att det nya systemet infördes. Det är ju alldeles riktigt. Hon är förvånad över att bl.a. vi moderater kräver ett helt nytt system. Jag vill vända mig emot detta. Så står det ju faktiskt inte i reservationen, Lena Öhrsvik. Det står att man skall göra en översyn för att komma till rätta med skuldfällan. Lena Öhrsvik sade också att all subvention nu ligger i bidragsdelen. Det är möjligt att det är fallet just nu. Men i CSN:s femårsprognos säger man klart och tydligt att subventionerna till lånen, dvs. räntesubventionerna, efter 5 år skall per år vara lika stora som bidragsdelen. Bara det är en klar signal om att detta kommer att kosta statskassan oerhört mycket pengar, och det kommer ändå att kosta de studerande väldigt mycket. Detta är ännu ett skäl till att man bör se över detta. När det sedan gäller frågan om slopad prövning av rätt till studiemedel vid heltidsstudier vill jag slutligen säga att det alltid går att rada upp en mängd skäl mot detta. Om byråkratin blir större eller mindre kan diskuteras. Jag tror att byråkratin skulle bli mindre om prövningen slopades, men framför allt skulle man få de positiva effekter som ett borttagande av förmynderiet innebär. Allra sist vill jag tacka för att vi har hamnat i samma sällskap när det gäller frågan om CSN-kort. Det är inte någonting att skämmas för. Jag tycker att alla partier i utskottet skall vara glada över att vi har nått det här resultatet.
Herr talman! Lena Öhrsvik inledde med att tala om hur sams vi varit om målen. Ja, det är en ganska korrekt beskrivning av hur diskussionen gick när målen för studiemedelssystemet formulerades. Men det var när vi skulle fylla målen med ett fungerande system som vi hamnade på olika linjer. Det system som man slutligen valde, och som Lena Öhrsvik ivrigt försvarar, lever inte upp till de vackra målsättningar som fastställdes när man beslutade om studiemedelssystemet. Det är där vår kritik kommer in i bilden. Lena Öhrsvik förde ett resonemang om kostnaderna för olika system. Jag har tidigare hört de här siffrorna diskuteras fram och tillbaka. Men jag kan vända på frågeställningen: Vet egentligen Lena Öhrsvik vad det system som hon försvarar kommer att kosta om fem år, tio år eller femton år? Det är omöjligt att beräkna. Jag kan i och för sig här göra en del antaganden om hur stora avskrivningarna kommer att bli, vad de kommer att kosta statsbudgeten och hur stora räntesubventioner och annat som kan komma att behövas. Med en studielönemodell av det slag som vi har presenterat blir det egentligen fråga om att tidigarelägga kostnader. Så till vida är det rätt. Men det är inte säkert att vår modell egentligen är dyrare om man lägger ut detta på den långa livslängd som ett system har på 25-30 år. Det kanske blir, vilket vi tror, en billigare modell, eftersom man slipper avskrivningarna och de stora kostnaderna för att subventionera räntan. Det måste ske en kraftig subvention om vi får höga räntenivåer. Vi har debatterat den här frågan några år, men jag hörde här några argument. Det var avtalsrörelsen och lönebildningen och litet annat som skulle komma in i bilden, om man lanserade ett system med studielön. Det är rätt märkligt att man tagit upp detta. Vi har ju i dag en och annan utbildning som är betald, t.ex. utbildningen av poliser. Polisaspiranter har betald utbildning under hela sin utbildningstid. Detta har inte kommit upp till diskussion, i varje fall inte i förra årets avtalsrörelse.

Herr talman! Lena Öhrsvik tyckte att det fanns anledning att erinra oss om de samhällspolitiska utbildningsmål som vi var överens om. Jag hoppas att vi fortfarande är överens om de utbildningspolitiska målen. Men vi är inte överens om att det studiemedelssystem som vi har i dag verkligen leder oss dit. En viktig del är att studiefinansieringssystemet skulle motverka en social snedrekrytering, och det gör systemet uppenbarligen inte. Lena Öhrsvik försöker lugna oss med att säga att regeringen följer effekterna av skuldsättningen med det nya systemet. Det har jag aldrig ifrågasatt. Jag tar det som något alldeles naturligt och självklart att regeringen givetvis följer utvecklingen. Men frågan är hur stor skuldbörda regeringen anser att man kan acceptera innan det finns skäl att göra något. I dag kostar ett lån på 125 000 kr. enligt studenternas beräkningar ca 200 000 kr. i lånekostnader, detta i jämförelse med det gamla systemet där samma lån kostade 90 000 kr. Vpk:s förslag med studielön — eller om man önskar kalla det något annat, t.ex. stipendier — skulle enligt en grov beräkning kosta 3-4 miljarder kronor. Det låter som en stor summa, men det motsvarar ändå en höjning av arbetsgivaravgiften med bara 0,7-0,8 70. Man kan se det omvänt också. Om regeringen avstår från att sänka arbetsgivaravgiften på det sätt som man har planer på att göra, skulle man raskt få in de pengarna. Lena Öhrsvik framhåller också att det finns problem med våra förslag om en annan studiefinansiering. Jag håller med om att det inte är alldeles okomplicerat och att det finns vissa frågor som man måste titta närmare på. Det är därför som vi inte direkt föreslår det här systemet, utan menar att vi måste göra en ordentlig analys och utredning av förslagen, eftersom detta inte har gjorts. Vi anser att den utredning som gjordes år 1977 inte har tillämpning på dagens problem. Är Lena Öhrsvik aldrig orolig för att vi inför 2000-talet inte får några sjuksköterskor, förskollärare och andra högskoleutbildade inom lågavlönade yrken, eftersom ungdomarna kommer att se att de med förväntade löner inom dessa yrken inte kommer att ha råd att ta lån?
Herr talman! Jag vill börja med det sist sagda. Visst är jag orolig för en situation där vi inte kan få utbildade sjuksköterskor, förskollärare och vad det nu kan vara, Margö Ingvardsson. Det är därför som vi har vidtagit åtgärder och infört ett nytt studiemedelssystem med ökade subventioner där bidraget nu är mycket större än vad det var tidigare. Som jag förut sade handlar det om ambitioner. Har man ett antal miljarder kronor kan de mycket väl stoppas in i det system som vi har. Man behöver inte utreda ett nytt system. Det är en sådan utredning jag vänder mig emot. Samtliga partier har tydligen litet olika möjligheter att plocka fram pengar på olika håll. Jag tycker att det i dag har förekommit överbud både här och där. Vpk:s förslag leder till omedelbara utgifter på 1,5 miljarder kronor och på sikt till utgifter på 4 miljarder per år, och det finns inte angivet någon finansiering till detta. Jag anser självfallet att man skall följa skuldutvecklingen. De beräkningar som gjordes i studiemedelskommittén visar att man med det nya systemet får en snabbare återbetalning av skulderna än i det gamla systemet. Det kan inte ha rubbats bara på ett par år. Jag kan hålla med om att vi under en längre tid har haft en väldigt hög ränta, och det kan påverka skuldutvecklingen mycket negativt. Det påverkar naturligtvis den framtida bedömningen. CSN följer nu noga utvecklingen både när det gäller bidragets effekter på rekryteringen och skuldernas utveckling. Man kommer med en djupare analys i nästa års anslagsframställning. I propositionens skrivningar sägs, vilket utskottet också har ställt sig bakom, att regeringen, om det skulle visa sig att det finns obalans i systemet, kan ingripa ganska omgående genom att den har räntevapnet till sitt förfogande. Det är alltså regeringen som själv bestämmer räntan för varje år för sig. Jag tycker inte att vi behöver ägna några krafter åt att utreda ett nytt system. Det system som vi har utformat är väldigt bra, Det handlar sedan om huruvida man anser att det finns samhällsekonomiskt utrymme för att göra ytterligare satsningar. Det går då mycket bra att stoppa in de satsningarna i det här systemet. Hans Dau tyckte inte att det var lönt att prata historia. Anledningen till att jag tog upp detta var att jag under en längre tid har hört Hans Dau tala på ett mycket arrogant sätt om skuldsättningen och fördöma de åtgärder som har vidtagits. Man skall kanske vara litet försiktig med de stora orden när det gäller skuldsättningsproblematiken med tanke på just den historieskrivning som jag gjorde. Vi borde kanske vara lite ödmjuka när vi diskuterar de svårigheter som faktiskt finns. Rune Backlund säger att målen är ganska bra men att vi inte lever upp till dem. Jag vill då bara påminna om att Rune Backlunds förslag innebär en omedelbar utgift på 1,5 milj.kr., men man har inte anvisat någon finansiering.
Fru talman! Lena Öhrsvik tycker att det är onödig med en ny utredning som skulle se på ett helt nytt system. Hon förordar i stället att om det finns pengar, kan dessa stoppas i det nuvarande systemet. Jag kan också ställa mig bakom att vi använder det system som vi har och successivt höjer bidragsdelen för att vi den vägen skall få ett totalt samhällsfinansierat studiefinansieringssystem. Det primära är ju inte att få det helt nya systemet utrett. Vi kan kanske hålla oss inom det gamla systemet. Men jag menar att man måste utreda kostnadsdelen — något som oroar också Lena Öhrsvik. Mina och Lena Öhrsviks beräkningar att detta skulle kosta mellan 3 mil jarder kronor och 4 miljarder kronor är bara grova uppskattningar. Det har aldrig gjorts några beräkningar av vad detta totalt skulle kosta samhället. Man får inte bara se detta som en utgift. Det är samtidigt en investering för samhället som kommer att också ge intäkter, även om dessa intäkter kanske inte direkt kan mätas i kronor och ören på det sätt som Lena Öhrsvik kräver. Fru talman! Vi har inte angivit någon finansiering i detta betänkande helt enkelt därför att vi inte lagt fram förslag om att omedelbart införa den här utgiften. Vårt förslag är att utreda hur stora utgifterna verkligen skulle bli för samhället om detta förslag genomförs.
Fru talman! Jag blir något förvånad när Lena Öhrsvik säger att jag har angripit detta på ett arrogant sätt. Det vore främmande för mig. Precis som Lena Öhrsvik tidigare har konstaterat stod vi bakom lånedelen och konstruktionen av denna så sent som för ett par år sedan. Men man måste vara observant då man ser att saker och ting börjar gå snett och folk blir oroliga, oavsett om det rör sig om en kort eller lång tid. Jag tycker inte att jag är arrogant på något sätt. Jag har försökt att peka på de problem som har uppstått. Som jag sade i min tidigare replik börjar man nu på CSN att se att kostnaderna för bidragsdelen och kostnaderna för räntesubventionerna redan inom fem år kanske blir lika stora. Då bör vi ta tillvara denna observation och se till att problemet blir åtgärdat, utan att man skapar ett helt nytt system, för att vi skall kunna komma till rätta både med samhällets kostnader och med framför allt de studerandes kostnader och deras skuldsättning. De borde kanske inte vara alldeles främmande också för Lena Öhrsvik att vara ödmjuk och tänka på den samhällsekonomi som hennes parti har åstadkommit och det skattesystem som drabbar många lågoch medelinkomsttagare kanske är en stor verksam del till den oro som de här människorna känner.
Fru talman! Lena Öhrsvik återkom till frågan om finansieringen. För centerpartiets del förhåller det sig på samma sätt som för vpk. Vi har alltså inte lagt fram något förslag om omedelbar verkställighet, utan vi har beställt ett förslag med en viss inriktning. Vi har inte resurser att till 100 96 utforma alla detaljer i ett system av den här typen. Detta känner Lena Öhrsvik mycket väl till. Det var ju också ett bra argument som ni har använt er av, varför vi beklagar att vi inte fick vår modell fullständigt utredd i det utredningsarbete som pågick. Sedan går jag över till den mer långsiktiga finansieringen. Om man ser några budgetår framåt i tiden, kan man bara konstatera att om räntenivåerna ligger kvar innebär det att kostnaderna för staten med det nuvarande systemet kommer att öka snabbt och kraftigt. Detta innebär att finansieringsproblemet kommer att finnas, oavsett vilken modell man än väljer. Vi konstaterar att ju mer man kan göra för att hålla nere låneskulderna, desto mindre blir de långsiktiga kostnaderna i systemet. Med tanke på systemets långa livslängd anser jag att man måste göra en bedömning som sträcker sig över hela tiden när man diskuterar den totala kostnaden och den totala finansieringen. Man kan inte ta fram ett enskilt budgetår och säga att vi inte har funderat över finansieringen av det ena eller det andra. Detta gäller för flertalet av de socialförsäkringsmodeller som vi arbetar med. De är långsiktiga och det är svårt att överblicka de totala kostnaderna. Förändringar som genomförs ett första år kan innebära merkostnad, men långsiktigt ge besparing i systemet. Det finns fler exempel på detta som vi under senare tid har arbetat med.
Fru talman! Jag är självfallet medveten om att man inte behöver finansiera ett förslag om utredning. Men det vore bra om man någon gång kunde andas något var i från man skall ta dessa stora summor som det faktiskt handlar om. Vad jag sade var att ett fullt genomförande av era olika förslag skulle innebära den och den kostnaden, och ni har över huvud taget inte angivit någon finansiering för framtiden. Jag tycker att det hade varit snyggt om man hade kunnat göra det. Frågan om finansieringen löser sig inte av sig självt. Jag tycker ändå att den här debatten har lett till att väldigt många nu står fast vid att det här systemet är ganska bra och att det kanske vore idé att försöka göra någonting av det. Vi skall inte ödsla våra krafter på att införa ett nytt system. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner i utskottet i den här frågan.

Fru talman! Under de snart 15 år som vuxenstudiestöden funnits har huvuddragen i den ursprungliga reformen behållits. Ett flertal utvärderingar har under årens lopp konstaterat att vuxenstudiestöden i dag i hög utsträckning når dem som stöden är avsedda för. Trots detta finns det en grupp vuxna som är mycket svåra att rekrytera till studier och som därigenom knappast kan påstås ha reell tillgång till vare sig vuxenutbildning eller studiestöd. För två månader sedan beslutade regeringen på utskottets initiativ att tillsätta en mer omfattande utredning om vuxnas möjligheter att finansiera sina studier. Utredningen är huvudsakligen inriktad på vuxenstudiestöden och har till uppgift att analysera behovet av förändringar i det nuvarande studiesociala systemet och lägga fram därav föranledda förslag. Utredningsuppdraget rymmer samtliga de ämnesområden som lyfts fram i reservationerna som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 och som berör vuxenstudiestödsområdet. Sålunda vill folkpartiet med stöd från centerpartiet i reservation nr 18 att pensionärsorganisationernas rätt att kollektivt ansöka om internatbidrag skall upphöra — detta med hänvisning till att ”de relativt begränsade ekonomiska resurser som står till förfogande bör användas inom för vuxenstudiestödet gällande åldersgränser”, som det står i motionen. För det första finns det inga åldersgränser för vuxenstudiestödet. Pensionärer är således berättigade att söka. Det som upplevs som ett faktiskt problem är att det finns så litet pengar att fördela till de här grupperna. Det finns angelägna utbildningsbehov och frågan är väl närmast hur dessa skall tillgodoses. Och just detta är ett uppdrag för utredningen. I avvaktan på denna bör alltså ett definitivt ställningstagande anstå, och den pågående försöksverksamheten bör alltså få bedrivas till utgången av 1991. Frågan om kollektiv ansökan från företagsorganisationer förs fram i reservation nr 19. Reservanterna vill alltså ytterligare vidga den krets som skall kunna söka kollektivt. Utskottsmajoriteten är inte heller här beredd att göra en sådan stor förändring av syfte och inriktning vid fördelningen av stöden, utan avvaktar det ställningstagande utredningen kommer att göra. De två därpå följande reservationerna skjuter in sig på reformens hjärterot, den uppsökande verksamheten och de korta stöden. Moderata samlingspartiet låter påskina att om man bara gör strykningar när det gäller de korta stöden och uppsökeri kan man plussa på pengar på särskilt vuxenstudiestöd. Man vill öka detta med hela 1 96! Det skall ske genom att man helt skär bort uppsökeriet och kraftigt skär i de korta stöden. Syftet är att stöden på detta sätt skall komma fler till godo. Men vilka? Genom utvärderingar av reformen har man -— vilket jag tidigare också sagt — konstaterat att måluppfyllelsen är god, men att det fortfarande finns en grupp vuxna som det är mycket svårt att nå. Det verktyg som vuxenstudiestödet utrustades med för att nå denna grupp är just den uppsökande verksamheten och de korta stöden. Jag uppfattar det som en dödskyss gentemot hela reformen att ta dessa medel för att därigenom säga sig möjliggöra för fler att få vuxenstudiestöd. Fru talman! Jag vill mycket kraftfullt yrka avslag på denna reservation från moderata samlingspartiet. Med ett beklagande noterar jag att även folkpartiet anammat dessa tankegångar. Även i deras reservation nr 21 skjuter man in sig på den uppsökande verksamheten. Man vill skära ner anslaget från 66 milj.kr. till 8 milj.kr. och i samma andetag utvidga uppsökeriverksamheten till att gälla även bostadsområden. Jag yrkar avslag på den reservationen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets betänkande i den del som berör vuxenstudiestöden.

Fru talman! Arne Mellqvist säger att vuxenstudiestödet inte har någon åldersgräns. Nej, man har kanske inte satt någon åldersgräns, men socialdemokraterna säger alltid att stödet differentieras genom att den som är medlem i arbetslöshetskassa skall ha ett större stöd än den som inte är det. Jag utgår ifrån att när man gör en sådan prioritering så menar man också att det är människor i yrkesaktiv ålder som skall ha vuxenstudiestöd. Ålderspensionärer är bevisligen inte i behov av att få vidareutbildning för att komma ut på arbetsmarknaden igen. Vidare säger Arne Mellqvist att den pågående försöksverksamheten bör få fortgå tills man har gjort en utvärdering. Detta förslag har socialdemokraterna kommit med varje år i denna kammare. Man skjuter således upp beslutet att ta bort kollektivansökan för pensionärsorganisationerna, på så sätt att man skall utvärdera senare. Man kritiserar att vi vill vidga kretsen. Löntagarorganisationerna har i dag rätt att ansöka kollektivt för sina medlemmar. Vi tycker då att det är naturligt att även dessa småföretagsorganisationer skall ha rätt att söka kollektivt. Arne Mellqvist kritiserar vår minskning av vuxenstudiestödet när det gäller uppsökande verksamhet. Vi lägger således dessa pengar på annat område. Vi tycker att fackförbunden i dag redan har en uppsökande verksamhet inom ramen för sin egen bedrivna verksamhet på arbetsplatsen. Därför tycker vi att den verksamheten också kan komma de här människorna till godo på arbetsplatsen. Det kanske är viktigare att man på annat sätt kan stödja dem som bor i bostadsområdena.
Fru talman! Arne Mellqvist inledde med att säga att i huvuddrag nås de som stödet är avsett för. Jag delar inte alls den uppfattningen, och vi har en reservation från moderat sida. När man talar med dem som handlägger detta uttrycker vissa — i enrum, de kanske inte vill säga det offentligt — hur oerhört korttidsstudiestödet missbrukas. Arbetsdomstolen gjorde t.ex. i fjol ett skarpt uttalande när det gäller hur man fördelar stödet. Jag vill inte hålla med om att det är en dödskyss att omfördela pengar från uppsökeri och korttidsstudiestöd till annat. Man kan framför allt ifrågasätta uppsökeriet, eftersom man vet — det säger CSN och det står i propositionen — att endast 50 26 av dem som söker särskilt vuxenstudiestöd kan tilldelas det. Det finns helt enkelt inte medel. Nu har, som jag sade i mitt huvudanförande, regeringen plussat på CSN:s pengar, eftersom man inser att det är så här. Vi vill plussa på dem ytterligare och ta av de medel som både arbetsdomstolen och andra anser vara ett missbruk i vissa fall. Utvecklingen på arbetsmarknaden är sådan att det behövs särskilda studier för att vuxna skall kunna fortsätta i sina yrken och för att de skall kunna komma in i nya yrken. Detta har vi anledning att uppmuntra och inte någon hobbyverksamhet, framför allt inte någon verksamhet som enbart är till för att understödja fackliga och andra liknande organisationers verksamhet.
Fru talman! En av strategierna bakom 1975 års stora reform var att genom uppsökande verksamhet och korttidsstudiestöd rekrytera korttidsutbildade till mindre omfattande studier för att sedan med hjälp av det särskilda vuxenstudiestödet bereda vägen för mer omfattande studier. Detta är en strategi som i dag fortfarande äger väldigt hög tillämpning. Det är det fåtalet som är svåra att finna. Man måste lägga ner väldigt mycket tid och arbete för att förmå dessa människor att ta sig till Komvux, folkhögskolor och studieförbund. Det gäller inte dem som är motiverade, som vet vägarna och som själva kan söka sig fram. Det gäller de som sitter i kläm och som finns på arbetsplatser där man inte nås av en allmän information, behöver ett kamratstöd för att våga bryta upp och för att våga ta det här steget. För denna grupp behöver vi ha uppsökande möjligheter och den stödform som de korta stöden innebär. För dessa människor och för alla andra yrkesaktiva eller icke yrkesaktiva har utbildningen ett värde i sig. Jag tycker att det är litet dubbeltydigt att som både Barbro Sandberg och Hans Dau säga att den uppsökande verksamheten kan behövas men att andra i sådana fall får bekosta den. Jag tycker inte att det har framkommit något som ändrar motiven för det ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort i detta avseende.